Fru talman! Det nya och starkt växande partiet Alternativ för Sverige kräver att regeringen omgående slutar betala medlemsavgiften till det antidemokratiska EU, där ingångna avtal har brutits. Sverige betalar i år 39 1⁄2 miljard till EU. Vad får vi då för denna avgift? På grund av EU har Sverige i dag vidöppna gränser där knark, illegala vapen, kriminella, terrorister, bidragsinvandrare och organiserade tiggarligor kan röra sig fritt. Sverige hade innan vi gick med i EU ett handelsöverskott gentemot övriga EU-medlemsländer, något som i dag har vänts till ett kraftigt handelsunderskott. Innan Sverige gick med i EU kunde vi sluta handelsavtal själva. När vi är med i EU måste vi sluta handelsavtal med andra länder efter att vi har kompromissat med övriga 27 medlemsländer. Är detta verkligen gynnsamt för ett exportberoende land som Sverige? Knappast. Sverige var en fullt fungerande exportnation innan vi blev medlemmar i EU och kan bli så igen, utanför EU. EU är globalisternas största projekt. Det är tänkt att ta friheten och demokratin från tidigare fria folk och överföra detta till utländska byråkrater. Efter att svenska folket hade röstat ett rungande nej till EMU bestämde sig våra sjuklöverpolitiker för att förvägra svenska folket att någonsin igen få besluta genom folkomröstning i viktiga EU-frågor. Svenska folket förvägrades till exempel möjligheten att rösta om Lissabonfördraget, trots den omfattande maktöverföring från svenska folket till EU-byråkratin som detta innebar. Fru talman! Det enda parti i Sverige som vill sluta betala EU-avgiften är Alternativ för Sverige. Vi vill sluta betala EU-avgiften, eftersom flera medlemsländer i EU har brutit mot diverse regler och avtal inom EU. Frankrike och Tyskland bröt till exempel mot stabilitetspakten 2003. Flera EU-medlemsländer bröt mot Dublinförordningen under massinvandringsvågen 2015, vilket innebar att över 160 000 bidragsinvandrare tog sig till Sverige, trots att de aldrig borde ha kommit hit. Dessa miljarder som detta kostar anser Alternativ för Sverige behöver stoppas in i de hål som nuvarande och tidigare regeringar har rivit upp i svensk välfärd och för att genomföra en massåtervandring av de invandrare som har kommit hit till Sverige för att leva på bidrag eller för att begå brott. Jag förstår av ministerns svar att regeringen kommer att fortsätta betala nuvarande EU-avgift. Men med hänsyn till att EU hotar med att höja Sveriges avgift med 15 miljarder vill jag veta om EU-ministern och regeringen åtminstone inte kommer att gå med på en avgiftshöjning med ett enda öre. Kan svenska folket få ett sådant löfte av den här regeringen?

Fru talman! Det är tydligt att regeringen kommer att gå med på en avgiftshöjning, eftersom ministern tydligt svävar på målet vad gäller den fråga jag ställde. Politik handlar om att ställa grupp mot grupp. Nuvarande socialistiska regering och tidigare borgerliga regeringar har tydliggjort sina prioriteringar. EU-byråkrater och invandrare kommer i första hand och svenskarna i sista hand. Det nya starkt växande partiet Alternativ för Sverige kommer att prioritera precis tvärtom. Vi kommer alltid att prioritera svenskarna först. Statsministern sa i en intervju med Rapport att Sverige omöjligt kan betala mer i EU-avgift, eftersom det då betyder att Sverige måste spara in på välfärden. Statsministern erkänner alltså att EU-avgiften dränerar miljarder från svenskarnas välfärd, vilket var tydligt att han råkade göra av misstag, för som så ofta förr försökte han svamla bort det han precis råkat erkänna. Den tidigare svenska statsministern och socialdemokraten Per Albin Hanssons bevingade ord Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige har av dagens svenska socialdemokrati vridits om till Sverige åt alla, inget åt svenskarna, för det är sanningen. Ni lägger åtskilliga summor av svenska folkets inbetalda skatt på massinvandring och överbetalda antidemokratiska EU-byråkrater. Jag ska citera uttalandet av den tidigare talmannen i Europaparlamentet, Schulz, efter Brexit: "The British have violated the rules. It is not the EU philosophy that the crowd can decide its fate." På svenska: Britterna har brutit mot reglerna. Det är inte EU:s filosofi att pöbeln kan bestämma sitt eget öde. Detta uttalande osar av folkförakt och förakt mot demokratin. Dessa krafter vill alltså regeringen fortsätta att mata med svenskarnas pengar. De lögner om vad som händer om man lämnar eller står utanför EU är löjeväckande. Schweiz klarar sig mycket gott utanför EU och Storbritannien kommer att göra det likaså. Jag ber er alla därhemma att dra er till minnes vilka domedagsprofetior som EU-lobbyisterna målade upp om britterna skulle rösta för brexit. Det skulle minsann bli krig i Europa, och britternas ekonomi skulle krascha kort efter folkomröstningen. Har något av dessa hot inträffat? Nej, svaret är att Storbritannien står fortsatt starkt och att inget krig har startat i Europa. Alternativ för Sverige menar att vi, liksom britterna, ska slå oss fria. Ett första steg är att sluta betala den EU-avgift som Sverige betalar, trots alla de avtalsbrott som de ingående medlemmarna har gjort sig skyldiga till. Om jag köper en tjänst av ett företag och företaget underlåter att leverera tjänsten på ett korrekt sätt slutar jag att betala för tjänsten. Denna enkla logik verkar inget svenskt parti förstå förutom Alternativ för Sverige. Vad gäller handelsfrågan ska vi ha en liten utbildning här. Jag har med mig siffror från SCB som visar hur handeln har gått från ett överskott till ett kraftigt underskott. Att 70 procent av vår handel nu är innanför EU beror på att Sverige inte kan sluta egna handelsavtal med andra länder, vilket gör att vi får en begränsad möjlighet att exportera våra varor och tjänster. Vi tvingas att kompromissa med en massa andra länder, vilket förstör vår utrikeshandel med övriga delar av världen.

Fru talman! Det EU och dess byråkrater har förstått är att man kan pressa medlemsländerna i EU till vad som helst, för medlemsländerna går med på vad som helst i slutänden. Så kommer det också att bli med avgiftshöjningen. Sverige kommer att gå med på den uppskattade avgiftshöjningen på 15 miljarder, och det kan till och med bli så att Sverige går med på en ännu större avgiftshöjning. Det är fullt rimligt med hänsyn till hur man har hanterat EU-frågan förut. Politik handlar om att ställa grupp mot grupp. Denna regering förvägrar allvarligt sjuka svenskar sjukförsäkring. Denna regering har försvårat för våra fattigpensionärer. Denna regering står bakom en uppgörelse om att illegala invandrare får tandvård för 50 kronor medan våra pensionärer får betala tusentals kronor för samma typ av vård. Det är klart att de pengar vi skickar till EU är avgörande för hur bra svensk välfärd blir för svenskarna. Det har statsministern själv erkänt, förvisso av misstag, i en intervju i Rapport . Allt annat är påhitt. Denna regering, borgerliga politiker och ni andra får väl fortsätta med era prioriteringar och försämra för vanliga svenskar. I dag finns det ett alternativ som är på väg in i riksdagen, Alternativ för Sverige. Den dagen vi får makt och inflytande kommer vi radikalt att ändra inställningen till EU. Vi kommer inte att låta oss bli överkörda gång efter annan, vilket denna regering och tidigare regering har låtit sig bli. Låt mig avsluta med ytterligare lite utbildning för ministern och resten av Sverige. Den nedre bilden visar det EU vi röstade för, och varje cirkel motsvarar ett politiskt område och hur mycket inflytande EU hade. Den övre bilden visar hur det har utvecklats. Det har tillkommit en massa nya beslutsområden, och beslutandemakten i EU blir bara allt större. Snart bestämmer Sverige och svenskarna ingenting själva, utan utländska byråkrater i EU ska bestämma allt.